Herr talman! Av jordbruksministerns inledning märkte jag att jag måste ta mig litet tid till att undervisa honom i marxism, men litet senare upptäckte jag att det är en tydligen ännu mera akut uppgift att ge jordbruksministern litet undervisning i jordbruk, speciellt om renbeten. Uppgiften att Sörkaitum skulle ha 3 550 km? renbeten — och särskilt uppgiften att bara 0,02 procent skärs bort genom regleringen i Ritsem — är verkligen litet förbryllande. Det är rätt mycket berg där, herr jordbruksminister, och det bete som renarna kan få på bergen ger jag inte så förfärligt mycket för; de får en mycket vacker utsikt, men de får inte mycket bete. När det gäller Steens utredning kan jag helt enkelt läsa upp samernas sammanfattning; jag skall göra som jordbruksministern, jag skall läsa in den till protokollet. Om den utredningen sägs att inget annat resultat var att vänta ”när undersökningen dels bedrives under fel årstid, dels ock huvudsakligen genomföres med hjälp av flyg utan besiktning på stället. Den ovan gjorda genomgången torde utvisa att efter en reglering av Autajaure återstår inga nya kalvningsplatser för Sörkaitums del. De enda i och för sig godtagbara, av Steen anvisade områdena, ingår redan nu i de områden, som är oundgängligen nödvändiga. I och med att Suorvasjöarnas fjärde reglering inom kort tages i anspråk finnes icke kvar andra kalvningsområden än de som ligger i anslutning till Autajaure.” Detta är hämtat ur en skrivelse från Sörkaitums sameby av den 21 september 1970. Jag förmodar att alla efter denna långa debatt vet att Ritsem innebär att just de betesplatser som finns vid Autajaure kommer att läggas under vatten. De är värdefulla helt enkelt därför att de är bara från snö mycket tidigt på våren när kalvningarna äger rum, omkring den 20 maj.

Herr talman! Det är möjligt att herr Takman hade haft större framgång med undervisning i marxism än i jordbrukslära. Men jag tror inte jag behöver någon undervisning i marxism heller, i varje fall inte i dag. Vad jag talade om var det känsliga vinterbetet. Jag hoppas att herr Takman inte är vilseledd av någon s.k. expert och gör gällande att det inte är vinterbetet som är avgörande för det antal renar man kan ha i en by. Jag hävdade att regleringen av Ritsem innebär att 0,02 procent av vinterbetet försvinner. Det hjälper inte hur mycket expert herr Takman anser sig vara på jordbruk på den punkten — det blir inte mer ändå. Frågan om kalvningslanden var för mig en mycket besvärande fråga. Sedan vattendomstolen hade yttrat sig till regeringen och sagt att regleringen inte mötte något hinder, trots det ingrepp som skedde i rennäringen, uttalade samerna att undersökningarna om kalvningslanden varit otillfredsställande. Innan regeringen tog ställning lät jag samme expert göra ytterligare en undersökning för att få denna fråga ytterligare klarlagd. Och efter de undersökningarna vågar jag hävda att det är möjligt att skaffa ersättning för de kalvningsland som går förlorade. Det vore möjligt redan i dag för Sörkaitums samer att ha flera renar än de har för tillfället.

Herr talman!

Är det så att de i Vattenfall anställda anläggningsarbetarnas sysselsättning är en helt försumbar faktor i dessa partiers ögon? Ja, någon annan slutsats går det rimligen inte att dra med tanke på agerandet i detta och även i andra utbyggnadssammanhang, Låt mig, herr talman, mycket kort skissera situationen i dag, sådan jag ser den. Vattenfall har ca 1 000 anläggningsarbetare anställda, framför allt i Lule älv. Det största nu pågående projektet är Vietasbygget. Det kommer att skruvas ned sysselsättningsmässigt sett. I Vattenfalls tidigare planering var det till arbetena vid Ritsem och vid Vindelälven som de nu i Vietas och i övriga pågående arbeten sysselsatta skulle få nya jobb. Då Vindelälvsprojektet skrinlades innebar det att inte mindre än 5 000 årsverken försvann för byggnadsoch anläggningsarbetarna och ca 1 800 årsverken för andra grupper. Det är ett mycket betydande bortfall. Till detta vill man nu också lägga Ritsem. Ritsem innebär sysselsättningsmässigt 1 400 årsverken för byggnadsarbetare i själva kraftverksdelen.

Jag kan försäkra att om de här arbetstillfällena faller bort så blir konsekvenserna mycket allvarliga för sysselsättningen i både Norrbotten och Västerbotten. Man skall hålla i minnet, då dessa frågor behandlas, att de anläggare som i dag arbetar i övre Norrland i genomsnitt har bott och verkat i den landsdelen sedan 1940-talet. Medelåldern är mycket hög. I och för sig är s.k. veckopendlingar mellan arbetsplats och hemort ingenting ovanligt — i den meningen är det fråga om en rörlig arbetarkår. Däremot torde det vara mycket svårt, ja närmast cyniskt att säga: Ni får flytta söderut! Vad skulle det bli för resultat av detta med flyttning söderut, när det för övrigt är tveksamt om det verkligen kommer att finnas några arbetstillfällen? Man skulle i stället få en påspädning till den kår av husbyggnadsarbetare som i dag finns i övre Norrland. Detta skulle bli resultatet om man inte på något sätt ordnar sysselsättningen för anläggare och liknande. Jag vill då påpeka att husbyggnadskåren redan i dag är överdimensionerad. Det gäller både Norrbotten och Västerbotten. Såsom exempel kan nämnas att vi i dag har 6 000 byggnadsarbetare i Norrbotten, vilket enligt de arbetsmarknadsbedömningar som föreligger är ca 2 000 för många. Anläggningsarbetarna i övre Norrland liksom berörda kommuner anser sig lovade ersättningssysselsättning då Vindelälvsprojektet skrinlades. En sådan planering, som åtminstone skulle klara en del av problemen, har också utförts, och en hörnsten i den planeringen är det nu aktuella Ritsem. Om nu de borgerliga partierna cch vpk anser sig kunna springa ifrån detta, kommer det naturligtvis inte att passera omärkligt, utan man kommer med all säkerhet med skärpa att fråga efter motiven för ett sådant handlande. I fallet Ritsem är naturvärdena på intet sätt överväldigande. Däremot är sysselsättningsfrågorna tunga och av stor vikt. Betydelsen för kraftförsörjningen av att fortsätta med viss vattenutbyggnad är ju också dokumenterad, inte minst i dagens debatt. Man får i framtiden räkna med stora svängningar i elkonsumtionen över säsonger och över dygn. Därvid är vattenkraften överlägsen. Det gäller också om man ser det rent miljömässigt, eftersom oljekraft och även annan värmekraft ingalunda är miljömässigt harmlösa.

Det har nämligen hänt många gånger tidigare vid riksdagsbehandlingen av frågor som berör övre Norrland att dessa två partier gått emot motiverade projekt av det skälet. Jag behöver bara erinra om behandlingen genom åren av frågor som har gällt Statens skogsindustrier och Norrbottens järnverk. Vad som däremot är något av en gåta är centerns och kommunisternas uppträdande i utskottet. Om de fasthåller vid sin inställning, kommer säkerligen dessa partiers företrädare att mer än en gång av folket i Norrbotten och Västerbotten bli ombedda att förklara sig — och detta i många olika sammanhang. Utskottet avfärdar sysselsättningsmotivet dels med att det endast är fråga om ett temporärt tillskott av arbetstillfällen, dels med att det är statsmakterna som har ansvaret för att arbetsmarknadsproblemen i övre Norrland blir lösta på bästa sätt. Det är ganska enkelt att komma ifrån en så viktig fråga med en sådan skrivning! Statsmakterna har redovisat ett förslag som utskottet avfärdar. Det är ett förvånansvärt lättsinne som utskottet därmed visar inför de arbetslösas möjligheter till sysselsättning. Det nu aktuella projektet bereder inget livstidsarbete, men påvisa något annat projekt, något realistiskt uppslag, som ger lika många årsverken! På den punkten tiger utskottet, och tystnaden är begriplig, den är talande. Men man kan vara förvissad om att alla de arbetslösa och i övrigt av denna fråga berörda anläggningsarbetarna och deras familjer, som nu följer den här debatten, mycket väl vet vad tystnaden betyder. Den betyder fortsatt arbetslöshet intill dess ett nytt projekt har arbetats fram. Ett bifall till reservationen är liktydigt med nära nog omedelbart igångsättande, och sysselsättningen på mycket kort tid är därmed en realitet. Med värdefullt stöd av vpk säger de borgerliga nej till det största sysselsättningsprojekt som nu är aktuellt. Det har i debatten framförts synpunkter på möjligheten att finna en lösning. Herr talman! Jag har här uteslutande berört frågan om utbyggnad av Ritsem och inte av Kaitum.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, men jag har under dagen lyssnat till den med stort intresse. Det blir ofta så i debatter i riksdagen när ståndpunkter har formulerats i utskott, att man står där och kastar logikens knivar och verklighetens stenar över det dike som tron respektive partitillhörigheten har grävt. I och för sig är det ju en väldigt svår och invecklad avvägningsfråga som riksdagens ledamöter står inför att avgöra. Det är en målkonflikt mellan å ena sidan ett naturvårdsintresse och å andra sidan ett sysselsättningsintresse och ett intresse att skapa underlaget för vårt industriella och ekonomiska framåtskridande. Jag har många gånger sagt att det finns inga enkla lösningar på de problemen. Det kan det finnas utanför huset hos dem som är hårt engagerade i den ena eller andra frågan och bara behöver ta hänsyn till sitt engagemang, sitt intresse och kan driva den synpunkten. Men det är en sådan enkel frontställning som aldrig kan komma i riksdagen, där man ju måste ta på sig ansvaret att fatta beslut, ett beslut som måste innebära att man väger in alla ståndpunkterna mot varandra. Det beslutet blir aldrig ett enkelt svart och vitt, utan det blir till sist ståndpunkter som med nödvändighet blir gråmelerade därför att det är någon del av en synpunkt som man måste uppoffra. Man måste antingen uppoffra ett ekonomiskt intresse eller ett sysselsättningsintresse eller man måste uppoffra en del av ett naturvårdsintresse. Det kommer ingen ifrån. Alla ståndpunkter blir ur en eller annan synvinkel gråmelerade. Vi har haft en diskussion om våra älvar under många år, och jag har i tidigare skeden tagit livlig del i den. Vi tog beslutet att i naturvårdens och forskningens intresse avstå från utbyggnaden av tre stora älvar — spara dem — Vindelälven, Pite älv och Torne älv. Det innebar uppoffring av ett sysselsättningsintresse, och jag har i olika sammanhang blivit kritiserad för den ståndpunkt jag intog då från dem som hårt satsade på sysselsättningsfrågan. Men jag tror det var en rimlig avvägning ur en långsiktig synpunkt, där vi hade att ta hänsyn till forskningens behov av en orörd älv i Sydnorrland, miljövårdens intressen osv. I detta långsiktiga beslut ingick också att man skulle bygga ut redan kvarstående älvar, och frågan om Kalixälven och Kaitum hölls öppen för vidare prövning. Den har sedermera skett. I den omgången fanns inte Ritsem med. Jag skall nu inte ta upp hela sakargumentationen utan konstaterar bara att debatten har kännetecknats av att man har suttit i sina skyttegravar. Skall man ge någon karakteristik efter att ha lyssnat på den så har man från oppositionshåll argumenterat intensivt i miljövårdsfrågan när det gäller Kaitum därför att man där upplevt sina argument som relativt sett starkare.

Det visar i någon mån svårigheterna att göra denna avvägning. Bland de synpunkter som man kan ta hänsyn till är att man inte bör driva igenom en ståndpunkt om det sker med en smal, nästan tillfällig majoritet i riksdagen. Särskilt otillfredsställande är det i en så svår avvägningsfråga som den här. Man bör inte driva igenom en ståndpunkt som många skulle uppleva som kränkande. Jag förmodar att den tveksamhet jag själv känt när det gäller Kaitum i stort sett har påverkats av de många människor som är starkt miljövårdsintresserade och av dem som är oroade över vad som skulle hända om man gör en överledning från en älv till en annan i den senare älvens nedre förlopp. Jag är rädd för att dessa människor skulle uppleva ett sådant beslut från riksdagen som kränkande. Det är en synpunkt som jag tycker att man måste väga in när man är i beslutssituationen.

Jag hoppas att man inom oppositionen lyssnade till Knut Johanssons argumentation. Den var som alltid när han talar lågmäld och saklig. Men han talade om de åtskilliga hundratal av sina medlemmar som riskerar arbetslöshet och som varit rotade och arbetat i den bygd det gäller. Jag har en gång hårt kritiserats för att jag sagt att vattenrallare också är människor, men jag kan gärna upprepa det nu därför att det är i sista hand människor med omedelbara försörjningsproblem det gäller. Nu representerar Knut Johansson byggnadsarbetarna medan jag representerar socialdemokratiska arbetarpartiet med dess oerhört starka intresse för människors möjligheter att få arbete. Jag tror att de människor som direkt berörs av denna fråga och många utanför deras led skulle uppleva det som djupt kränkande om man så hårt drev miljövårdssynpunkterna att man i detta fall berövade dem en försörjningsmöjlighet som för dem betyder oerhört mycket. Ja, det är den enkla situationen där jag har försökt undvika att ställa mig i skyttegravarna och i stället försökt se hur man kan betrakta detta och hur människor kommer att uppleva det. Det framgår mycket tydligt av debatten att miljövårdsentusiasterna har mycket starka argument när det gäller Kaitum — som de inte har när det gäller Ritsem. De som trycker på arbetsmöjligheterna har däremot mycket starkare argumentation när det gäller Ritsem. Då jag gjorde ett mycket kort inlägg tidigare under dagen var det i överraskning över vad herr Holmberg sade. Herr Holmberg gav sig nämligen ur skyttegraven och sade, att det möjligen finns en chans att lösa denna fråga i resonlighetens tecken, så att säga i dialogens tecken. Man skulle då å ena sidan säga att Kaitum är så viktigt ur naturvårdssynpunkt att vi med mycket stor majoritet i denna riksdag bör slå fast att vi skall låta bli att bygga ut det. Å andra sidan skulle man skapa en bred majoritet i riksdagen för att Ritsem är så oerhört viktig ur sysselsättningssynpunkt för människorna där uppe att vi skall ställa oss bakom en utbyggnad därav. Det vore ett sätt att lösa ett svårt avvägningsproblem i resonlighetens och det ömsesidiga hänsynstagandets tecken. Därför må det förlåtas mig om jag tog fasta på herr Holmbergs anförande och liksom mer eller mindre ställde en fråga till kammaren: Har vi underlag för att finna en lösning på denna punkt? Det må också förlåtas mig om jag då först och främst tänkte på de 500 människor, vilkas livsbetingelser så omedelbart påverkas av vårt beslut, och på alla de människor i bygderna där uppe som i övrigt är knutna till projektet. Det var naturligtvis min förhoppning när jag reagerade på herr Holmbergs uppstigande ur skyttegraven att jag skulle få ett gensvar på förslaget om en lösning i resonlighetens och det ömsesidiga hänsynstagandets tecken.

Herr talman! Inom moderata samlingspartiet har vi under det senaste året noga diskuterat och noga övervägt vad som är riktigt och bäst när det gäller de stora frågor som vi i dag har att debattera. Vi har redan i höstas mycket klart deklarerat vår ståndpunkt: Ritsem bör inte exploateras. Om Ritsem inte exploateras är därmed det ännu betydelsefullare Kaitum bättre skyddat. Det är hänsynen till samerna och det är hänsyn till miljövärdena som har motiverat vårt ståndpunktstagande. De mycket viktiga frågorna om sysselsättningen i norr måste lösas, men de måste lösas på andra och av oss också angivna vägar. Under de senaste tolv månaderna har antalet arbetslösa i skogslänen ökat med ett par tusen, dvs. med fem gånger fler än exploateringen av Ritsem skulle kunna ge arbete under en fyraårsperiod. En oskicklig konjunkturpolitik och brister i lokaliseringspolitiken är den främsta förklaringen till denna försämring. Detta konstaterande ger en klar anvisning om på vilket sätt de verkligt stora och mera bestående sysselsättningsvinsterna kan åstadkommas.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

Herr talman! Det finns inte mycket mer av argument som kan presenteras i det här sena skedet av debatten. Det visas klart av det anförande som herr Burenstam Linder nyss framhöll. Man kan, herr talman, i en del av talen även från oppositionshåll spåra ett intresse för en lösning av denna fråga, som skulle innebära ett beslut att Kaitumprojektet avskrivs och att man i så fall är beredd att ge stöd för en utbyggnad av Ritsem. Jag tror, herr talman, att det skulle vara av värde om denna frågeställning närmare prövades av näringsutskottet, och jag ber därför att få föreslå att ärendet återremitteras till detta utskott.

Herr talman! Näringsutskottet är helt självfallet berett att pröva om det finns möjligheter till en kompromiss i denna fråga. För reservanterna är det en viktig angelägenhet att Ritsemutbyggnaden kommer till stånd och att de arbetstillfällen en sådan ger räddas åt människorna där uppe. I fråga om Kaitumutbyggnaden har jag tidigare här i dag deklarerat att jag personligen inte är inställd på att den skall komma till stånd. Vi är självfallet beredda att pröva möjligheterna att säga ifrån i fråga om Kaitum, om vi kan komma överens i övrigt, och därför får väl utskottet på nytt pröva om det finns möjlighet för ett ställningstagande som skulle vara till fördel för de arbetslösa människorna i norr och även för en vettig kraftförsörjning.
Herr talman! I sakfrågan hänvisar jag till vad våra representanter i utskottet har framfört i utskottsbetänkandet och i kammaren här i dag. Låt mig bara därutöver säga, i den mån det inte är berört, att den konflikt som statsministern berörde tyvärr — jag säger avsiktligen tyvärr — är förknippad med de ställningstaganden som gäller i de allra flesta miljövårdsärenden. Det finns en konflikt mellan kravet på sysselsättning och ett tillgodoseende av miljövårdskravet. Beträffande yrkandet om återremiss är jag medveten om att det räcker att en tredjedel av de röstande biträder det förslaget för att det skall bli återremiss.

Men jag är medveten om att den socialdemokratiska gruppen helt av egen kraft kan klara återremissen.

Herr tålman! I voteringsfrågan ber jag att få instämma med herr Fälldin. Folkpartiet kommer att rösta för utskottets förslag. Jag kan göra den deklarationen utan svårighet, eftersom folkpartigruppens hållning under hela detta ärendes behandling varit klar och entydig. Behandlingen i utskottet har varit tillräckligt grundlig. Vi skulle inte ha ändrat oss, om statsministern hade gått upp och efter vanan skällt ut oss. Nu har statsministern för en gångs skull varit vänlig. Det känns litet överraskande, men det hjälper inte. Vi står fast.
Herr talman! Med anledning av det uppkomna läget vill jag på vpk-gruppens vägnar deklarera att inte heller vi finner anledning att ändra det ställningstagande vi tidigare gjort till förmån för utskottsförslaget.

Herr talman! Beträffande det förslag som har framförts om en återremiss till näringsutskottet vill jag deklarera att vi inom moderata samlingspartiet har den uppfattningen att en sådan icke skulle ge förutsättning för några nya ställningstaganden.

Herr talman! Riksdagen skall nu ta ställning till de olika förslagen i fjärde huvudtiteln i fråga om det sista året av 1968 års försvarsbeslut, detta olyckliga beslut som vi från moderata samlingspartiet aldrig har accepterat och vars skadliga konsekvenser för vart år blir alltmera uppenbara. Nu menar vi inte alls att det i och för sig måste vara orimligt att lägga försvarseffekten på en annan och kanske också på en lägre nivå än den som vi alla tidigare var ense om. Vi erkänner att det kan vara svårt att exakt ange var den lämpligaste nivån kan ligga. Men vi tycker att det är helt felaktigt och knappast förenligt med det politiska ansvar som man borde kunna kräva att i dagens situation driva en kontinuerlig, smygande nedrustning. Vi menar att försvarspolitiken för det första alltid måste ha en klar och öppet redovisad inriktning som konsekvent följs till dess att beslut om ändring fattas och för det andra att den skall föras så att de uppoffringar som avkrävs medborgarna i form av värnplikt, skatter och annat skall omsättas i försvarseffekt på effektivaste vis. I intet av dessa avseenden fyllde 1968 års försvarsbeslut måttet. Det var ett beslut som var ”politiskt” i detta ords sämsta bemärkelse; det sökte ge intryck som inte hade saklig täckning, det sköt de stora problem som det självt hade skapat på framtiden, och det presenterades trots detta som ett vidmakthållande av den dittills förda försvarspolitiken i stort sett oförändrad. Beslutets verkliga innebörd förnekades energiskt. Själve statsministern hade t.o.m. samvete att tala om att det betydde en fortsatt upprustning osv. Visserligen blev den försvagning som det satte i gång inte omedelbart så påtaglig. Det beror på den långsiktighet med vilken försvaret arbetar och måste arbeta när det gäller materielanskaffning, utbildning och annat. Försvarets aktuella situation är alltid en produkt av beslut och åtgärder från en rad tidigare år. Jag vill illustrera detta med det kända exemplet flygplanet Viggen. Det projektet hade dragit miljardbelopp i forskningsoch projekteringskostnader flera år innan det hade avkastat ett enda uns av försvarseffekt. Om man gör tankeexperimentet att dessa miljardbelopp hade dragits in under projekteringsperioden — att man med andra ord hade avfört projektet utan att ersätta det med någonting annat — hade detta inte märkts på försvarseffekten på bra länge. Däremot skulle nedgången så småningom ha blivit väldig och inte varit möjlig att reparera — åtminstone inte till rimliga kostnader eller på kort tid. Det ofta upprepade påståendet att försvarseffekten inte har nedgått genom 1968 års försvarsbeslut skulle alltså inte — även om det vore sant, vilket det inte är — vara det ringaste bevis för att försvarspolitiken förs på ett sätt som kan vara godtagbart vare sig från säkerhetspolitiska eller från ekonomiska utgångspunkter. Det hör vidare till bilden att intentionerna i 1968 års försvarsbeslut inte har fullföljts. Utgifter som inte var förutsedda när beslutet fattades har lagts in i försvarskostnaderna utan att ramarna har vidgats, och priskompensationen har varit otillräcklig. Materielanslagen kommer enligt myndigheternas bedömning att för perioden bli ett par tre hundra miljoner kronor lägre än vad man i beslutet räknade med, Och framtiden ter sig inte ljusare. Jag ämnar i dag inte närmare gå in på den fortsatta försvarspolitiken sådan som den skall utformas i ett kommande försvarsbeslut. Vad vi nu har att diskutera är budgetåret 1971/72. Jag vill dock uttala den förhoppningen att den nu arbetande försvarsutredningen skall komma att ta sig den frihet som utredningsdirektiven inte ger den, nämligen att fundera över och försöka bli ense om de försvarskostnadsramar som kan vara erforderliga under planeringsperioden. Den pågående nedrustningen måste rimligen avbrytas på någon nivå, och skall inte försvarsutredningen försöka komma på det klara med var den nivån ligger vet jag inte vad utredningen har för funktion. Regeringen har nyligen utfärdat direktiv för utarbetandet av alternativa programplaner för nästa period — vid sidan om försvarsutredningen, såvitt jag vet, i vart fall innan utredningen rimligen kan ha hunnit förvärva tillräcklig kompetens för att ta ställning till dem. Och dessa direktiv har som högsta alternativ en ram som inte räcker till för att bibehålla ens den försvarseffekt som den startar från. Nedrustningen är alltså av regeringen avsedd att löpa vidare så långt det går att blicka framöver. Herr talman! Jag skall med anledning av detta göra ett par reflexioner, även om de i viss mån innebär en liten utvikning från mitt egentliga ämne. En fortgående nedrustning är inte bara olycklig genom den konkreta minskningen i försvarets förmåga — den har också andra effekter. Ett av försvarsmaktens verkligt allvarliga problem, kanske det allvarligaste just nu på kort sikt, är bristen på befäl; alltså att själva grundvalen för en effektiv och meningsfylld utbildning av de värnpliktiga sviktar. Orsaken anges av myndigheterna vara dels ett för lågt löneläge, dels brister i arbetsmiljön. Om detta är riktigt så är det ju saker som går att rätta till, åtminstone på litet sikt, och jag hoppas att de blir tillrättade. En faktor i arbetsmiljön som dock betyder mycket är huvudmannens — statsmakternas — inställning till försvaret. Det fordras idealism för att ge sitt bästa i det militära arbetet. Det fordras en känsla av att försvaret fyller en viktig funktion i samhället och att dess arbete och strävanden uppskattas. Det är svårt att hysa en sådan känsla i en ständigt pågående nedrustning, det vet jag av personlig erfarenhet från början av 1930-talet, när vår förra stora nedrustningsperiod pågick. Arbetsmiljön påverkas också i hög grad av det stöd som statsmakterna ger försvarets befattningshavare vid fullgörandet av deras ofta besvärliga och otacksamma uppgifter. Om försvaret skall kunna väcka förtroende, såväl inom som utom landets gränser, så måste disciplin och hållning krävas av all militär personal. Det är regeringens skyldighet att se till att de militära myndigheterna ges möjlighet till och avkräves skyldighet att, i den mån brister i de här avseendena föreligger, reparera dem. I det arbetet, som verkligen inte är lätt i dagens situation, krävs det stöd av regeringen inte minst i form av klara direktiv och vilja att ta ansvar för att dessa direktiv följs. Det är också regeringens skyldighet att se till att propaganda med direkt syftning till att omintetgöra eller försvåra genomförandet av beslut som statsmakterna fattar inte bedrivs i otillåtna former eller får stå oemotsagd. Det är slutligen regeringens skyldighet att avhålla sig från åtgärder som försvarets företrädare måste uppfatta som direkt fientliga mot dem och mot det som de är ålagda att arbeta för; jag tänker på jippon som inställandet av repetitionsövningar och lockout av officerare. Det har under senaste tiden redovisats undersökningar, som har visat en ganska starkt sjunkande försvarsvilja. Kanske inte alarmerande siffror, men väl värda att observera. Försvarsviljan beror på många faktorer, men den är också i hög grad en funktion av tilltron till försvarets förmåga att verkligen skydda det svenska folket. Den tilltron vinnes genom undervisning och upplysning, men självfallet bara om denna undervisning och upplysning kan grunda sig på en verklighet som innebär att arbetet inom försvarsmakten bedrivs effektivt och att försvaret ges tillräckliga resurser för att kunna uppnå det som man säger sig eftersträva. Herr talman! Jag återgår så till 1968 års försvarsbeslut. De farhågor som uttalades av de borgerliga partierna, när detta beslut för tre år sedan påtvingades oss, har blivit mer än besannade. Det finns många vittnesbörd om detta. I en intervju häromdagen wuttalade chefen för armén, förutvarande försvarsstabschefen, att den kvalitativa urholkningen inom armén är allvarlig. Förbandens rörlighet/är lägre än önskvärt. Motoriseringen, som borde ha varit genomförd nu, har inte kunnat ske. Det finns fortfarande pansarförband som åker i terrängbilar i stället för i pansrade fordon. Bristerna är ett faktum oavsett vad man gör under ett antal år framöver. Så långt arméchefen. Detta är precis vad vi sade skulle komma att ske. Den kritik som vi från borgerligt håll riktade mot försvarsbeslutet 1968 har visat sig väl motiverad. När riksdagen fattade det beslutet avgav vi gemensamt löftet att för varje nytt år under perioden söka återvinna en trygghetsskapande försvarspolitik. Det är mot denna bakgrund tragiskt, tycker jag, att moderata samlingspartiet nu står ensamt om förslag som skulle förbättra situationen omedelbart men s n framför allt skulle ge bättre utgångspunkter och större handlingsfrihet inför det kommande försvarsbeslutet. Ingen motion har väckts av mittenpartierna, och inte ett ord av kritik har av dem i år fogats till utskottsbetänkandet. Jag har emellertid svårt att tro att detta beror på att man totalt har ändrat mening. Jag kan inte tänka mig att den motvilja mot försvarsbeslutet som var så stor att samtliga borgerliga ledamöter lämnade den dåvarande försvarsutredningen nu kan ha vänts i ett accepterande av någonting som är ännu sämre. Det är säkert inte så, och jag skulle därför vilja efterlysa klara deklarationer härom från mittenpartiernas sida. Herr talman! Låt mig så redogöra för moderata samlingspartiets alternativ till regeringsförslaget. Vi har för varje år krävt att inriktningen av planering och anskaffning skall ske mot tänkta framtida ramar, som årligen beräknas öka i fast penningvärde. Detta är nödvändigt för att planeringen skall kunna grunda sig på en någorlunda bibehållen försvarseffekt och framför allt för att långsiktiga och kortsiktiga insatser skall kunna jämföras med varandra och balanseras mot varandra. Det är fel att, som man nu gör, planera mot en försvagning som blir allt påtagligare ju längre perspektivet sträcker sig. Det är fel alldeles oavsett på vilken nivå man lägger försvarskostnaden. Det är en generell företeelse. Vi vidhåller yrkandet även i år och föreslår som huvudinriktning kostnadsramar som årligen ökar med 100 miljoner kronor. Under förra budgetåret blev den av riksdagen anslagna utgiftsramen för försvaret inte helt utnyttjad. Detta berodde i första hand på att avlöningsanslagen från början hade upptagits med större belopp än som sedermera visade sig vara erforderliga. När försvarets myndigheter under budgetåret konstaterade att så skulle bli fallet, gjorde de framställning till regeringen om att få omdisponera medlen, men denna anhållan bifölls icke. Nu föreslår regeringen att av de belopp som blev över bara en liten del skall få överföras till utgiftsramen för nästa år och att resten alltså skall indragas till statskassan. Som motiv åberopas samhällsekonomiska skäl. Moderata samlingspartiet kan inte finna ett sådant handlande lämpligt. Om man av de militära myndigheterna kräver bästa planering och bästa hushållning med tilldelade medel — och det skall man göra med all kraft — då bör också ramarna få fullt utnyttjas och begärda överflyttningar mellan anslag få ske. Vi kan godtaga samhällsekonomiska skäl som motiv för förskjutningar mellan olika år när så kan ske utan alltför stora skador, men vi kan inte godta dem som skäl för indragningar. Försvaret skall dimensioneras efter behovet av försvar och får inte bli en restpost i samhällsekonomin. Vi yrkar därför att underutnyttjandet från förra budgetåret, 85,6 miljoner kronor, skall tillgodoföras ramen för 1971/72. Däremot menar vi att samhällsekonomiska skäl kan tala för att återtagandet delvis uppskjutes. Om inte utvecklingen visar sig medge annat, vill vi för nästa budgetår begränsa utgiftsökningen till drygt 33 miljoner kronor. Det är enligt vår mening principiellt godtagbart att infoga även försvarsverksamheten i en effektiv konjunkturpolitik. Förutsättningen är dock att det sker med balans åt båda hållen och att det inte är andra syften som man är ute efter, så att det i verkligheten bara leder till indragning av anslag. När försvarsministern i statsverkspropositionen föreslår att 100 miljoner kronor av anslagsramarna för nästa budgetår tillfälligt skall innehållas av samhällsekonomiska skäl, så har vi alltså i princip intet att invända. Försvarsministern förklarar uttryckligen att åtgärden inte skall få medföra ändringar av den ekonomiska ramen enligt 1968 års försvarsbeslut. Beloppet skall få disponeras senare, när det samhällsekonomiska läget så medger. Men vi har faktiskt svårt att tro på den goda viljan härvidlag. Åtgärden har en alltför obehaglig likhet med handlingssättet år 1967. Det gällde också då sista året i ett försvarsbeslut. Den gången drog man ner ramen med nära 250 miljoner kronor under bestämda försäkringar att beloppet senare skulle återhämtas. I dag gäller det ett mindre belopp, men det beror säkerligen på att det inte går att minska mera i dagens mycket kärvare ekonomiska läge för försvaret. Löftet om återtagning är föga förpliktande, eftersom det inte finns några kostnader fastställda för den tid då man tänker sig att återtagningen skall ske. Förra gången fick den ingå i ramar som knappast i alla fall hade kunnat göras lägre. I år blir löftet ännu tunnare genom att uppskjutandet tar sig form av ökade reservationer på materielanslagen, och dessa reservationer skall enligt beslut som riksdagen redan har fattat dras in till statskassan när det nya planeringssystemet träder i kraft om litet mer än ett år. Vi har därför från moderata samlingspartiets sida framfört ett krav i sammanhanget, att riksdagen skall göra ett bestämt uttalande om att det tillfälliga uppskjutandet skall inräknas i ramen för 1971/72, då den ramen i framtiden tas till utgångspunkt för jämförelser. Det kan tyckas vara ett egendomligt krav, och jag håller med om att det är egendomligt att det skall behöva ställas. Vi gör det emellertid på grund av erfarenheterna från förra försvarsbeslutet. Då gjorde regeringen alltså ett s.k. uppskjutande sista året på en kvarts miljard kronor och så tog man den sålunda reducerade ramen som utgångspunkt för sina jämförelser mellan det gamla försvarsbeslutet och det nya. Man påstod så att det nya inte alls innebar någon ändring i försvarspolitiken utan bara att ökningstakten något hade dämpats. En felaktigare beskrivning får man leta efter, och vi tycker att riksdagen borde undanröja risken för en upprepning av sådant missbruk av ett sakligt underlag. Vi tycker också att om regeringen menar allvar med beslutet om återtagning så snart som samhällsekonomin detta medger borde den yttre förutsättningen härför ha skapats genom att regeringen hade begärt behövliga beställningsbemyndiganden. Så har inte skett. Regeringen har minskat beloppen av sådana bemyndiganden med ungefär 110 miljoner kronor i förhållande till vad myndigheterna hade föreslagit. Vi i moderata samlingspartiet yrkar därför på att bemyndigandena ökas med sammanlagt 260 miljoner kronor för att ge möjlighet till återhämtning av uppskjutna anslag och till de förbättringar i övrigt i olika avseenden som vi förordar. Det belopp som försvarets materielverk begärt för underhåll av de tre försvarsgrenarnas materiel har av regeringen nedräknats med drygt 30 miljoner kronor. Detta förefaller oss föga välbetänkt. Det är på försvarets område liksom på alla områden i regel mycket dålig ekonomi att spara på underhållskostnader. När det gäller försvarsmaterielen finns det också andra skäl för att inte eftersätta underhållet. Vårt värnpliktssystem innebär att verksamheten i fred helt koncentreras på utbildning av värnpliktiga till krigsbefattningar, varvid bara en mindre del av materielbeståndet användes. Resten skall hållas klar för bemanning och funktion vid mobilisering eller beredskapsförstärkning. Det är av alldeles avgörande betydelse att den förrådshållna materielen är i fullgott skick, så att den med kortaste varsel kan fungera och fullt utnyttjas. Det kan inte tillåtas att t.ex. ett örlogsfartyg skall behöva undergå reparationer eller kräva lång intrimning innan det efter mobilisering kan användas för sin krigsuppgift. Materielunderhållet är också en fråga om personalens säkerhet. Detta gäller all materiel, men det är särskilt uttalat i fråga om flygmaterielen. Där utgör säkerhetskravet enbart ett absolut hinder för en reducering av underhållsvolymen. De av försvarets materielverk föreslagna kostnaderna kan inte nedbringas utan de allvarligaste konsekvenser. Försvarets myndigheter kan därför heller inte låta reduceringen ske. De måste begära att till anslagen få överföra medel från de belopp som var avsedda för materielanskaffning. Och så blir denna ytterligare beskuren. Moderata samlingspartiet kan inte acceptera en sådan metod. Vi yrkar att underhållsanslagen skall ökas till av materielverket föreslagna belopp. Herr talman! Den försvarsvilja och känsla av ansvar för det svenska samhällets säkerhet som tar sig i uttryck i frivilligt försvarsarbete är en mycket stor tillgång för vårt land. Den är inte bara av värde som uttryck för beslutsamhet och vilja att stå emot angrepp, den har också ett värde genom det direkta tillskott till försvarseffekten som den skänker. Det är tillskott som är av extra vikt under den försvagning som försvaret nu undergår. Detta gäller i hög grad hemvärnet. Det kan avlasta linjeförbanden en del av dessas uppgifter, och det kan genom sin spridning över landets yta i någon liten mån kompensera de brister i rörligheten för infanteribrigaderna som den nya försvarspolitiken gjort det omöjligt att förbättra på det sätt som tidigare var tänkt. Regeringen har inte helt velat tillgodose myndigheternas förslag om anslag åt hemvärnet. Detta gäller i fråga om både övningar och intendenturmateriel. Övningarna har av myndigheterna beräknats kräva något större kostnader än tidigare på grund av det nya värnpliktssyste met. I fråga om intendenturmaterielen har materielverket föreslagit anskaffning under nästa budgetår av hela det resterande behovet av regnplagg till hemvärnsmännen. Moderata samlingspartiet anser att det är angeläget att hemvärnets övningar får bedrivas enligt planerna, och vi anser det skäligt att frivillig personal — inte alltid så ung — som kommenderas ut i ur och skur skall förses med regnplagg. Vi yrkar att myndigheternas önskemål på dessa punkter blir tillgodosedda. Herr talman! Jag vill slutligen gärna säga att jag personligen är djupt bekymrad över den nu förda försvarspolitiken. Dess följder blir undan för undan allt allvarligare och alltmera oundvikliga. Vad som är så skrämmande är att den inte stöder sig på några påståenden om att läget för vår del skulle ha blivit så mycket mindre riskfullt. Tvärtom säger försvarsministern i årets statsverksproposition följande, och det är inga överord: ”Det gångna årets säkerhetspolitiska händelser ger intryck av ökad politisk avspänning i Europa. Jag vill dock understryka att detta förhållande får avgörande betydelse endast om det också ger upphov till rustningsbegränsningar. Så har inte blivit fallet. Supermakterna har inte inskränkt eller aviserat begränsningar i sina planer på utveckling och anskaffning av avancerade vapensystem. De konventionella styrkorna i Europa är i stort sett oförändrade. Beredskapen är fortfarande hög och övningsverksamheten intensiv även i vårt närområde.” Nej, regeringens försvarspolitik stöder sig på påståendet att ingenting egentligen har hänt eller händer inom det svenska försvaret, att allt är i stort sett som förut och att handlingsfriheten inför framtiden är obeskuren. Det är detta som är så alarmerande, därför att det är så felaktigt.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

Herr talman! Tillsammans med tio andra socialdemokrater har jag i motion 699 begärt att tilläggsdirektiv skall ges till försvarsutredningen om att formulera och analysera olika former av icke-militära försvarsmetoder som en del i det långsiktiga planeringsarbetet inom utredningen. Låt mig bara helt kort teckna bakgrunden till motionen. Rustningsutvecklingen runt om i världen sväljer mer än 1 000 miljarder kronor varje år. Detta anslås för rent destruktiva ändamål. Nya vapen framställs — atomvapen, biologiska och kemiska vapen. Dessa vapen prövas, lagras och t.o.m. används. De riktar sig framför allt mot civilbefolkningen. Samtidigt med den tekniska utvecklingen av vapnen har en total omkastning av den moraliska bedömningen av konflikter och regler för krigföring skett. Strategerna bedömer civilbefolkningen som ett betydel sefullt militärt mål. De biologiska vapnen är de enda vapen som någonsin har uppfunnits uteslutande i syfte att decimera civilbefolkningen! Kemisk krigföring via växtförstörelsemedel har använts i Vietnam och fått fruktansvärda följder med missfall, fosterskador, missbildningar och långsiktiga kanske ohjälpliga skador på naturen. År 1925 förbjöds i Genéveavtalet användandet av biologiska stridsmedel. Först nu har USA efter starka påtryckningar från övriga stater sagt ifrån att man är villig att avskaffa sina biologiska vapen. Men motivet för USA är att de inte är särskilt användbara! De kemiska vapen som bl.a. använts i Vietnam tänker man ha kvar, vapen som kan användas att uthungra hela befolkningar med. Utrikesministern kallade i utrikesdebatten i våras detta för ”en form av krigföring med sina anonyma stryphänder som väcker avsky och indignation över hela världen”. En växande grupp människor är tveksam inte bara till denna utveckling utan också till möjligheterna att med traditionella militära metoder åstadkomma fred mellan nationer. Allt fler menar att andra vägar till försvar för väsentliga värden bör prövas. Sverige åtnjuter omfattande internationell goodwill. Det bör vara möjligt för Sverige att i konsekvens med sitt aktiva fredsarbete vinna förståelse för en medverkan till att finna andra försvarstekniska lösningar än de militära. Med denna bakgrund har vi i motionen bl.a. pekat på grundprinciperna för civilt motstånd och menat att man här skulle kunna finna användbara former av icke-militära försvarsmetoder. Detta är inte motionärerna ensamma om. Även den socialdemokratiska partikongressen 1969 diskuterade frågan om prövning av icke-militära försvarsformer och anslöt sig till ett yrkande om att förutsättningslösa studier av alternativa försvarsformer skulle genomföras. Utskottet har nu i positiva ordalag avvisat motionen under hänvisning till att försvarsutredningen genom försvarsministerns försorg kommer att få särskilt underlag för en bedömning av frågan om och i vilken mån civilmotståndets principer kan tillämpas i vårt land. Man säger vidare i utskottets utlåtande att försvarsutredningen härvid även torde överväga behovet av särskild forskning rörande icke-militära försvarsmetoder. Önskemålet om ett närmare studium av försvarsmetoder som inte förutsätter våld blir — enligt utskottet — därmed tillgodosett, och något riksdagens uttalande är inte påkallat. Såvitt jag förstår är det första gången det klart sagts ut att ett sådant närmare studium av försvarsmetoder utan våld skall ingå i försvarsutredningens arbete, och detta noterar vi motionärer som ett stort framsteg. De särskilda studier som försvarsministern initierat om civilmotstånd men som ännu inte publicerats är vi självfallet intresserade av att få ta del av. Vi förutsätter naturligtvis att det motionen åsyftat — att formulera och analysera olika former av icke-militära försvarsmetoder som en del i det långsiktiga planeringsarbetet inom utredningen — inte kan anses tillgodosett med denna studie, hur intressant och givande den än kan vara. Långsiktigt analysoch forskningsarbete är säkerligen nödvändigt innan vi har tillräcklig kunskap om dessa metoders förutsättningar och konsekvenser. universitet har nyligen ansökts om knappt 400 000 kronor för budgetåret 1971/72 för ett forskningsprogram om icke-militära kampformer. Forskningsprogrammet beräknas vara avslutat våren 1975. Både försvarsministerns visade intresse och, som jag tolkar det, den positiva skrivningen i utskottsbetänkandet ger anledning att räkna med att en sådan framställning säkerligen kommer att behandlas välvilligt. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att vi strax skall fatta beslut om 32 miljoner i förslagsanslag till FOA för förvaltningskostnader och 52 miljoner i reservationsanslag för forskningsverksamhet vid FOA plus materielanslag om högst 6 miljoner kronor. Utskottet har i sin skrivning understrukit att ett civilt motstånd endast kan komma i fråga som komplement till nuvarande försvarsmetoder. Till det är att säga att motionärerna har framhållit att en sådan förändrad försvarsform inte kan innebära en abrupt nedtrappning av vårt nuvarande militära försvar. Kunskap om metoderna och deras effektivitet och förutsättningar kräver ett planmässigt och förutsättningslöst arbete och en betydande insats av bl.a. forskning innan över huvud taget frågan om alternativ eller komplement kan ställas. Motionärerna har inte heller ställt det kravet. Mot ett enigt utskotts, som jag ser det, positiva skrivning och upplysningen att försvarsutredningen kommer att ta upp frågan om icke-militära försvarsmetoder i sitt arbete kommer jag inte att yrka bifall till motionen. Jag vill dock avslutningsvis än en gång understryka att en seriös behandling måste innebära inte bara ett studium av redan initierat material utan också det långsiktiga analysoch forskningsarbete som motionen krävt och som är nödvändigt om detta ”jungfruliga” område någonsin skall kunna tillmätas värde. Ett sådant arbete bör enligt min mening ha jämbördig dignitet med övrigt militärt perspektivarbete.

Herr talman! Jag vill först helt instämma i det anförande som herr Virgin här tidigare har hållit. Sedan vill jag i korthet beröra de frågor som tas upp av reservanterna i reservationerna 5 och 6. I enlighet med förra årets riksdagsbeslut om förbättrade utbildningsvillkor för det frivilliga försvaret har anslagen räknats upp i årets statsverksproposition. Detta är alltså helt i sin ordning. Men det finns tyvärr ett undantag från denna regel, nämligen i fråga om anslaget till hemvärnet. När det gäller anslag för övningar till hemvärnet har en nedskärning gjorts med något över 1 miljon och vad gäller utrustningen med ett ännu större belopp, nära 1,5 miljon, eller nära 50 procent i förhållande till anslaget under föregående budgetår. Hemvärnet — liksom övriga frivilliga organisationer — håller på att genomföra VK 66, som bl.a. innebär ett reviderat utbildningssystem och en intensifierad rekrytering. Uppbyggnadsperioden sträcker sig för I motioner dels från herr Mellqvist och dels från undertecknad m.fl. har också begärts en uppräkning av anslagen med motsvarande belopp som jag här tidigare nämnde. Förslaget om dessa belopp står helt i överensstämmelse med vad som förutsattes i förra årets beslut. I fråga om utrustning har också utskottet gjort en uppräkning med 480 000 kronor för att anskaffning av regnkappor skall kunna ske i något snabbare takt än vad propositionen förutsatt. Utskottet anser att anskaffning av regnkappor till hemvärnet bör få genomföras under tre år i stället för fem år som propositionen har föreslagit. Detta vill jag notera med tillfredsställelse. Men jag tycker i likhet med vad reservanterna föreslagit i reservationen 5 att vi kunde ha kostat på oss att ge hemvärnet de återstående medlen så att den här anskaffningen av regnkappor hade kunnat ske utan ytterligare dröjsmål. Jag vill påstå att hemvärnet redan har väntat länge nog. Därför kommer jag att yrka bifall till reservationen 5 I fråga om anslaget till övningar har det vid flera tillfällen bl.a. i utskottet gjorts gällande att hemvärnet inte skulle ha behov av större anslag än vad propositionen har föreslagit, då det skulle ta tid innan hemvärnet nådde upp till den utbildningsverksamhet som VK 66 förutsatte. Vid varje tillfälle har jag haft möjlighet att hävda att den som gör dessa påståenden måste vara fel underrättad och så är också fallet. En undersökning inom nästan alla våra försvarsområden och ett antal driftvärn som hemvärnet nu har gjort ger vid handen att de kan notera att årets rekrytering är god — på vissa håll långt över förväntan. Trots stor avgång av äldre hemvärnsmän — många har uppnått den ålder då de måste avgå — bedöms även i år ske en nettoökning, även om dess storlek för tillfället inte kan anges. Som exempel på en god rekrytering, som jag inte kan underlåta att här tala om, vill jag nämna att Hallands hemvärnsområde räknar med en nettoökning på inte mindre än 200 man i år. Det är ett bevis på att rekryteringen på många håll är mycket god. I fråga om utbildningen kan följande redovisas: Genomsnittligt bedöms en ökad aktivitet av hemvärnsutbildningen med minst 5 procent. Vid hemvärnets stridsskola har antalet hemvärnsmän som frivilligt genomgår kurser nästan fyrdubblats i jämförelse med tidigare år. Detta är också ett bevis på ett starkt ökat övningsom fång. Herr talman! Det är verkligen bekymmersamt för hemvärnet då det gäller medel för utbildningen på ett flertal håll. På en del platser är det faktiskt svårt, om inte omöjligt, att få pengarna att räcka till de premier som hemvärnsmännen är berättigade till när de har fullgjort utbildningen under ett år och som även var förra årets riksdagsbeslut. Om hemvärnsmännen inte får dessa pengar tycker jag nog att de har all anledning att fråga sig vad ett riksdagsbeslut egentligen är värt. För att nu hemvärnet skall kunna genomföra sin uppbyggnad på det sätt som är förutsatt och för att man skall kunna få de pengar som behövs för detta kommer jag, om reservation 1 bifalles, att yrka bifall till reservation 6. Jag vill också säga att den föreslagna uppräkningen av medlen verkligen är befogad. I övrigt kommer jag, herr talman, att liksom herr Virgin yrka bifall till de övriga reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det skulle vara ett annat utrikespolitiskt läge än det nuvarande för att en försvarspolitisk debatt skulle fånga ett stort intresse i riksdagen vid den här tiden på dygnet. Att det inte är ett sådant läge som skulle ha skapat det intresset får man betrakta som så tillfredsställande att man med jämnmod kan fördra att kammaren är ganska glest besatt. Det är bara moderata samlingspartiets representanter i försvarsutskottet, utskottsordföranden Per Petersson och vice talmannen Virgin, som rest invändningar mot regeringens förslag till försvarsbudget för nästa budgetår. En klar majoritet av socialdemokrater, centerpartister och folkpartister står bakom föreliggande betänkande, som nästan totalt ansluter sig till regeringens förslag. Jag vill inte beskylla moderaterna för att ha bytt sinnelag, men konkret i reella värden är deras avvikelse i dag inte stort annorlunda än mittenpartiernas var från socialdemokraternas inställning för några år sedan. Innevarande års utgiftsram för det militära försvaret har underutnyttjats med 94,7 miljoner kronor. Regeringen vill av konjunkturpolitiska skäl inte medge återtagande av annat än 9,1 miljoner kronor under nästa budgetår. Det sistnämnda har samband med uppskov av beklädnadsleveranser. Moderaterna vill medge ett återtagande av 33,1 miljoner kronor.

Herr Virgin har här tecknat en bild av försvarets urholkning osv. i förhållande till vad andra länder kan ställa upp. Han har talat om rustningsläget i vår närmaste omgivning och annat, som vi känner till från tidigare försvarsdebatter. Jag har ett tillräckligt omfattande material för att kunna gå in på detta närmare. Jag har tillgång till SIPRI:s årsbok och andra internationella jämförelser i detta avseende, men jag skall faktiskt inte ta upp detta, i varje fall inte i detta inlägg, och jag kanske inte heller kommer igen på den punkten. Jag vill endast, även med risk att lägga en replik i munnen på herr Werner i Tyresö, påpeka att dessa internationella statistiker visar att de svenska försvarskostnaderna per capita inte är oväsentliga. Vi ligger i en sådan per capita-bedömning på fjärde plats i världen. Före oss ligger USA, Israel — som praktiskt taget är i krig — och Sovjetunionen, och sedan kommer Sverige. Det är inte särskilt anmärkningsvärt av den anledningen att vi har ett ytstort land, som skall försvaras med den kraft som kommer ur en liten befolkning. Vi driver neutralitetspolitik. Vi har alltså att värja oss av egen kraft. Då blir helt naturligt försvarskostnaderna per capita höga. Men när svenska folket bär dessa försvarsbördor är det inte rättvist, herr Virgin, att framställa det som om representanter för en bred majoritet skulle vara i färd med att kraftigt urholka vårt försvar. Jag återgår sedan till utskottsbetänkandet och reservationerna. Siffran 100 miljoner förekommer i två vitt skilda sammanhang. Från den beräknade utgiftsramen har av samhällsekonomiska skäl dragits 100 miljoner kronor för beräknad ökning av reservationsmedelsbehållningarna genom senareläggning av materielinköp m.m. Ingen invändning har rests mot detta. I motion och reservation föreslår moderaterna att framtida ramberäkningar med budgetåret 1971/72 som bakgrund skall ske med det tillfälligt innehållna beloppet om 100 miljoner kronor inräknat i detta underlag. Här slår man in en öppen dörr. Ramen enligt 1968 års försvarsbeslut gäller i alla avseenden, även om samhällsekonomiska skäl säger alla, att ett visst belopp får disponeras först senare. I utskottsbetänkandet speglar sig en meningsmotsättning som på längre sikt betyder mer än den först nämnda måttliga och den sist nämnda skenbara, och här kommer siffran 100 miljoner på nytt in i bilden. Enligt budgetdirektiven skall som utgångspunkt för utarbetande av programplaner för det militära försvaret för de fyra åren närmast efter 1972 gälla en samlad utgiftsram om 6,2 miljarder kronor. Huvudinriktningen i planeringen skall i avvaktan på nytt försvarsbeslut vara horisontell i fast penningvärde. Härutöver skall redovisas översiktliga programplaner innebärande dels en ökning av utgiftsramen med 100 miljoner kronor, dels en ökning med 50 miljoner kronor och dels en minskning med 50 miljoner kronor. Men den genomarbetade huvudinriktningen skall, som sagt, vara horisontell. Här vill i stället moderaterna se det dyraste alternativet med en årlig ökning om 100 miljoner kronor i fast penningvärde som huvudinriktning. Man säger dock inte att detta får vara den enda planeringsinriktningen och motsätter sig alltså inte en alternativ planering ens efter en sjunkande kurva. Jag tror dock inte att jag i detta vågar se några starkare tecken i skyn för moderaternas vidkommande. Utskottet anser att riktlinjerna i 1968 års försvarsbeslut skall gälla till dess att, om jämnt ett år, nytt långsiktigt försvarsbeslut skall fattas på grundval av regeringsförslag utarbetat med vägledning av de miljöstudier, långsiktiga perspektivplaner och kortsiktiga programplaner som nu är under granskning av försvarsutredningen eller under utarbetande. En penningmässigt liten men ändå betydelsefull fråga, som herr Oskarson har vidrört, gäller anslagen till hemvärnet. Kungl. Maj:t har föreslagit höjning av övningsanslaget med 1 miljon kronor till 10 miljoner kronor. Det föreligger ett par motioner vari yrkas ytterligare höjning. Det högsta yrkandet ansluter till försvarets materielverks framställning. Problemet lär enligt vad utskottet inhämtat från hemvärnschefen vara att klara de kostnader som kan komma av det nya utbildningssystemet, med bl.a. premier för de årliga 20 timmarnas obligatoriska tjänstgöring som riksdagen beslutade i fjol. Självfallet skall det förbättrade utbildningssystemet införas enligt statsmakternas beslut, men inte ens den som har föreslagit det vågar tro på en så hastig nytillströmning att den ekonomiska ramen skall sprängas som en följd av detta. Vad som skulle kunna utlösa en ny entusiasm och nya anspråk vore en utrikespolitisk skärpning i vår omgivning. I ett sådant läge förutsätter utskottet att regeringen i första hand medger reservationsmedelsförbrukning under anslaget. Med den möjligheten i bakfickan tror utskottet att verksamheten skall klaras med föreslaget övningsanslag. På intendenturanslaget föreslår utskottet en liten höjning i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag, vilken medger anskaffning av erforderligt anta regnkappor under en treårsperiod om förslaget fullföljs. Herr talman! Så här pass avgränsad är, som den avspeglar sig i betänkande och reservationer, den budgetmässiga försvarsproblematiken inför sista året av en av långsiktigt beslut styrd period och året före en försvarsdebatt, som väl kommer att röra sig om de större perspektiven. Av den anledningen har jag som utskottsföreträdare avvaktat för att också få lyssna på tre motionärers anföranden. Jag har med stort intresse lyssnat till fru Theorins inlägg. Hon gör kanske på mig samma intryck som en läkare som hyser sådan harm mot sjukdomar att han inte förtröttas i att beskriva dem — i det vällovliga syftet att väcka och få fram forskningsresurser. Krig är en sjukdom. Våra möjligheter att ingripa mot grundorsakerna är begränsade. Vi söker skydda oss själva. Vaccinet är vår säkerhetspolitik, i vilken det militära försvaret ingår som en del. Det kan finnas anledning att forska för att få fram nya ingredienser i vaccinet. Kanske för att göra det verkningsfullare. Kanske för att göra det billigare. Kanske för att eliminera inte önskvärda bieffekter. Den ena människan kan vara mera pessimistisk i sin tro på resultat än den andra men ändå generöst säga: Låt oss försöka! Till de generösa hör försvarsministern. Han har låtit den största internationella experten på området, engelsmannen Adam Roberts, titta på förutsättningarna för civilmotstånd i Sverige. Dennes bok, som är under översättning, lär redovisa att civilmotstånd i Sverige endast kan bli ett komplement till övriga försvarsformer. Försvarsutskottet har från sina lekmannamässiga bedömningar kommit till samma resultat. Flera forskare knackar på dörren. Försvarsministern och FOA får väl bedöma deras program och kapacitet. Försvarsutredningen får göra en utvärdering av befintligt material och gjorda rön och därefter anmäla sin syn även på civilmotståndets roll i det långa perspektivet. Jag ber att också något få beröra i varje fall en del av de synpunkter som herr Werner i Tyresö anmälde i sitt anförande. Herr Werner var kritisk mot för knapphändig utskottsbehandling av vpk-motionen och dess krav på vidgade utredningsdirektiv. Ja, i ett avseende har han ju ingen som helst anledning att vara kritisk, och det är när det gäller de allmänna politiska resonemangen i motionen om monopolkapitalism etc. Den delen av resonemanget har inte försvarsutredningen någon större anledning att verbalt gå in på, och jag skall inte göra det här heller.

Man vill att efter en snabbutredning skall försvarskostnaderna nedtrappas med 750 miljoner kronor redan under stundande budgetår. Sedan skall man nå fram till en minskning med 3 000 miljoner kronor på en treårsperiod. Låt mig säga att man skulle ta 1 000 miljoner budgetåret 1972 74. För att ha något jämförelsematerial kanske jag får säga att under ca tre år har ÖB utrett perspektivplan 72 72, 100 miljoner kronor för 1972 74. Det blir sammanlagt 300 miljoner kronor, dvs. en tiondel av det vänsterpartiet kommunisterna räknar med att försvarskostnaderna skall kunna minskas under samma tidrymd. Det första året ingår i 1968 års försvarsbeslut. För det finns det inget utredningsmaterial förutom den omplanering som blivit följden av den i statsverkspropositionen föreslagna och av utskottet biträdda reduceringen av utgiftsramen med 100 miljoner kronor. Detta är, vilket herr Virgin har vidrört, en hel del. Det får bl.a, till följd att arméns ammunitionsanskaffning begränsas, att leveransen av ett minfartyg försenas ett år och att beställningen för stridsledningssystemet måste senareläggas. I ÖB-materialet till försvarsutredningen har anmälts att den låga nivån innebär sådana problem att underlaget är mera osäkert än på övriga nivåer. Att försvarsstaben skulle kunna lämna underlag för en snabbutredning på en nivå som innebär en tiofalt större nedtrappning är mot denna bakgrund orimligt. Och någon annanstans kan ju inte en försvarsutredning vända sig för att få det tekniska underlaget. Jag kan beundra den militära kapaciteten många gånger, men en sådan tilltro till militarismens kapacitet som den kommunisterna hyser här är en övertro som jag vill kalla helt fantastisk. Låt oss försöka litet grand titta på hur det skulle se ut, om man skulle ge sig in på något i stil med vpk:s förslag. Om man utgår från statsverkspropositionen och propositionen nr 110 och långsiktsplanen för 1971—77 och inställer alla nya materielbeställningar, kan utgifterna trappas ner enligt följande. De skulle kunna trappas ner med 185 miljoner kronor 1971 1973 och med 585 miljoner kronor 1973/1974, alltså med 985 miljoner kronor. Det innebär att vi helt skulle sluta med att göra några inköp av materiel för försvaret. Det innebär att omsättningen av väsentlig materiel avstannar och försvaret blir mycket starkt obalanserat. Viss materiel i förband uteblir. Det blir obalans i utbildning kontra materiel och obalans mellan olika funktioner. Förutom att kapitalförstöring sker av nedlagda pengar på utveckling av objekt finns risk för avvecklingskostnader enligt ramavtal samt sysselsättningssvårigheter för berörda industrier. För att uppnå en reducering med 3 000 miljoner kronor under de åren måste i princip all beställningsverksamhet upphöra fr.o.m. den 1 juli i år. Det innebär att redan beställd materiel blir mer eller mindre funktionsoduglig i förband, då komplementutrustning inte kommer fram, exempelvis vapen till vapenbärare, ammunition till vapen samt reservdelar. Förutom att förbanden blir mer eller mindre funktionsodugliga blir det obalans mellan utbildningsoch förvaltningsorganisation. Den senare skall ju endast betala och ta emot tidigare beställd materiel. Slutsatsen blir således att en nedtappning av den storleksordning som det här är fråga om måste innebära även snabba organisatoriska åtgärder. Personal måste avskedas. Allmän värnplikt kan inte tillämpas. Dessutom måste fredsorganisatoriska enheter minskas eller läggas ner. Och inte ens Norrlandsförbanden skulle gå fria från sådana följder. Det är alltså samma led i en viss sysselsättningspolitik som vi har haft exempel på i annat sammanhang här i dag, som skulle följa även där. Erfarenheten visar att dylika åtgärder emellertid inte ger vinster förrän efter ett par år och fordrar omfattande utredningsmaterial som grund. De fordrar riksdagsbeslut som rimligen inte kan påverka 1971/72 års budget. Anställningstrygghet, uppsägningstider, övergångsbestämmelser, avgångsvederlag m.fl. faktorer talar för det orimliga i att organisatoriska åtgärder skall innebära stora besparingar redan om en och en halv månad. Ingen som helst grund finns för möjligheten att nå de långsiktiga mål mot vilka eventuellt dylik nedtrappning enligt motionärerna skall peka. Det nya planeringssystemet innebär att man inför 1972 års försvarsbeslut har ett underlag för den långsiktiga inriktningen inom ett förhållandevis vitt område. Vill man vidga detta område till en avsevärt lägre nivå som motionen antyder, bör detta vara utgångspunkt för nästa perspektivplan som skall läggas fram 1975. Då finns åtminstone en teknisk möjlighet att en snabb nedtrappning för de närmaste åren skulle kunna genomföras. Det sistnämnda var en konsumentupplysning till vpk och säger ingenting om min tro om utvecklingen i världen och i vår omgivning. Det är i den miljö som gives och som vi bara i begränsad utsträckning kan påverka som vi har utgångspunkterna för de medel som vi kan anse oss behöva för vår yttre trygghet. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationen 1 av herrar Petersson i Gäddvik och Virgin samt på motionen 689 av herr Hermansson i Stockholm m.fl. samt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det lät nästan på herr Gustavsson i Eskilstuna som om han kritiserade moderata samlingspartiet för att vi i vårt förslag hade för små skillnader gentemot regeringsförslagen. Bakgrunden måste i så fall vara att herr Gustavsson tycker att den socialdemokratiska försvarspolitiken är så tokig att man måste skilja ut sig mycket kraftigt för att det skall bli en tillfredställande ändring. I så fall håller jag med herr Gustavsson. Men situationen för oppositionen är den att vi varje år måste starta från någonting nytt som vi inte har varit med om att åstadkomma och som varje år är ofördelaktigare än tidigare. Och vi är realister; vi vet att stora kastningar i försvarspolitiken är felaktiga vare sig de sker uppåt eller nedåt. Huvudsaken är att vi får en annan och bättre inriktning. I det fallet kan väl herr Gustavsson inte tycka att vi skiljer oss åt för litet? När herr Gustavsson jämför våra framtidsramar med de av regeringen utfärdade direktiven säger han att de är lika — det är plus 100 miljoner kronor i båda fallen. Det är alldeles felaktigt.

Den skillnad på 33 miljoner kronor som vårt förslag i första hand innebär är ändå inte så liten med de marginaleffekter som finns. Jag kan peka på att ett årligt belopp på 33 miljoner kronor vid normala livslängder betyder anskaffningskostnaden för 200 å 250 stycken stridsvagn S eller 12 — 15 moderna ubåtar eller 25 flygplan av typen Viggen. Det är inte så litet och betydelselöst i försvarseffekt. Beträffande de 85,6 miljonerna är det, som jag sade förut, inte godtagbart av ekonomiska eller planeringstekniska skäl att dra in dem. Men det värsta är ändå inte detta, utan det är att underförbrukningen på avlöningsanslagen hänger samman med de jätteproblem som försvaret har att brottas med — de stora vakanserna i befälskadrarna. Inte ett ord sade herr Gustavsson om detta. Har regeringspartiet inte funderat över vad det medför i minskad försvarseffekt? Försvarskostnadsramarna är ju utmätta efter önskemålet om en viss försvarseffekt. Man har alltså utgått från att det skall vara möjligt att nå den, och får man inte kompensation för minskad personaltillgång kan man rimligen inte heller uppnå försvarseffekten.

Herr talman! Nu påstår herr Gustavsson i Eskilstuna att de medel som hemvärnet har fått till övningar är fullt tillräckliga för att genomföra utbildningen och utbetala de premier som hemvärnsmännen är berättigade till efter sin obligatoriska utbildning. Han hänvisar därvid till att rikshemvärnschefen skulle ha sagt detta. Jag vet naturligtvis ingenting om vilka samtal som herr Gustavsson har haft med rikshemvärnschefen. Vad jag hänvisade till i mitt anförande var en, vågar jag påstå, dagsfärsk rapport från hemvärnet där en verklig ökning av utbildningsaktiviteten och rekryteringen av hemvärnsmän redovisas. Förhållandet är faktiskt det att medelsbristen på många områden är mycket påtaglig. Det har också vitsordats att det är nödvändigt med förstärkningar, om man skall kunna genomföra utbildningen med den rekrytering och den intensifiering som man har satt i gång i enlighet med förra årets riksdagsbeslut. Och, herr Bengt Gustavsson, de yrkanden som vi har framfört motionsledes och i reservationerna överensstämmer praktiskt taget helt och hållet med vad som förutsattes av VK 66, och den kommitténs utredningsresultat är ju herr Gustavsson inte helt oskyldig till. Jag förstår inte hur man kan ändra uppfattning så där snabbt. Slutligen säger herr Bengt Gustavsson att ingen vågar tro på en sådan tillströmning av hemvärnsmän att det skulle bli brist på medel. Men förhållandet är faktiskt att tillströmningen är sådan att det är brist på medel. Jag blev slutligen något förvånad när herr Gustavsson sade att om det utrikespolitiska läget skulle bli sådant att det behövs mera medel, är han säker på att sådana medel skall ställas till förfogande. Det tvivlar inte jag på heller, men jag tycker att det är en egendomlig politik att vänta tills det brinner i knutarna, Det är inte en sådan försvarspolitik vi skall föra.

Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna liknade mig vid en läkare som ständigt talar om en sjukdom för att vinna gehör för det hjälpmedel han vill sätta in mot sjukdomen. Nu har jag inte haft tillfälle att alltför många gånger delta i försvarsdebatten i kammaren, men jag hoppas att det ursäktas om jag ändå finner anledning att bemöta det påståendet något. Jag tror att det är angeläget att man upprepar hur verkligheten ser ut även från andra utgångspunkter än de som är vanliga i en försvarsdebatt. Som jag ser det måste en läkares uppgift vara att också finna orsaken till sjukdomen. Orsaken måste man söka och analysera för att finna botemedel mot sjukdomen. Orsaken till den sjukdom vi talar om i dag är självfallet den våldssituation som världen befinner sig i och obalansen i säkerhetspolitiken, mellan å ena sidan fredssträvandena och å andra sidan de traditionella försvarsansträngningar och upprustningar som vi satsar så mycket på. Jag har påpekat i motionen och i tidigare inlägg att en väsentligt större del av pengarna borde gå till fredsoch konfliktforskning och till säkerhetspolitisk forskning, för att just finna orsakerna till att vi befinner oss i det läge som vi gör i världen i dag. Att därefter finna vägarna att bota sjukdomen tycker jag är nästa steg, och i försöket att bota sjukdomen har alltså även andra än traditionellt militära metoder förts fram. Det är några av de metoderna som vi i motionen 699 har pekat på och menat att man bör undersöka om de är framkomliga. Man bör alltså forska rätt väsentligt om de icke-militära kampformerna och skaffa sig ordentlig kunskap om dem innan man kan dra några slutsatser om dem. Tyvärr har jag ännu inte hunnit läsa Adam Roberts” undersökning; den är inte publicerad. Jag kan alltså självfallet inte diskutera dess innehåll och inte heller dess slutsatser, eftersom det förutsätter att man vet varpå slutsatserna grundas. Jag tror att det material som kommer att publiceras innehåller väldigt mycket av intresse, och det hälsar jag och säkerligen också mina medmotionärer med stor tillfredsställelse. Jag vill ändock understryka vad jag slutade mitt förra anförande med, nämligen att oavsett om Adam Roberts” undersökning kommer att bli intressant eller ej och oavsett vad han kommer att dra för slutsatser, kan det inte betyda att det sista ordet är sagt om civilmotstånd eller andra icke-militära kampformer. Det är alltså angeläget att vi medvetet satsar på dessa olika forskningsuppgifter. Som jag tidigare sade kommer vi att satsa rätt många miljoner på FOA ss arbete. Beträffande de knappa 400 000 som fredskonfliktforskningsgruppen i Uppsala har framställt önskemål om, utgår jag från att den kommer att få dessa medel för att bedriva den forskning som — och det är vi tydligen ense om — är nödvändig.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den här läkardebatten med fru Theorin — jag är rädd för att kammarens ledamöter snart skulle säga att vi nog inte duger till annat än på sin höjd homeopater. Det låg ingen som helst negativ värdering i min korta replik förut till fru Theorin och absolut ingen kritik i fråga om att hennes inlägg i princip är rätt välrepeterat. Jag finner bara ihärdigheten beundransvärd och framför alltså ingen kritik. Till herr Oskarson vill jag säga att det naturligtvis inte är så att vad jag säger om rikshemvärnschefens yttrande är grundat på något privatsamtal. Det är inte personen jag tänker på, det är institutionen, och jag stöder mig på det material som utskottet har inhämtat. Enligt detta är det faktiskt så att utbildningspremierna skulle kunna rymma det största bekymret. Jag är naturligtvis mycket glad om det är som herr Oskarson säger — och det betvivlar jag inte — att anslutningen till hemvärnet kraftigt har ökat. Vi har ju också i utskottsskrivningen anvisat vägen — att man genom befintliga reservationsmedel skall klara de påfrestningar som en sådan glädjande utveckling skulle kunna få för hemvärnets ekonomi. Herr Virgin gjorde mig faktiskt en tjänst genom att påminna om en sak som jag glömde i mitt anförande.

Det tycker jag ligger i linje med den strävan som ju herr Virgin efterlyste, en strävan till ökad omsorg om just den mänskliga faktorn inom försvaret. Det var inte så att jag kritiserade herr Virgin för att moderaterna har närmat sig övriga politiska meningsriktningar i försvarsfrågan. Litet anmärkningsvärt — men glädjande anmärkningsvärt — kanske jag finner det mot bakgrund av de solnedgångsbetraktelser över försvaret och försvarsviljan som jag har hört från herr Virgin tidigare. Men jag gläds naturligtvis för varje syndare som sig omvänder och bättrar.

Herr talman! Jag blev tyvärr avbruten av stopplampan nyss och fick inte utveckla riktigt vad jag tänkte säga, och jag skall nu fortsätta med det först. Jag ville ha sagt att försvarskostnadsramarna naturligtvis är avmätta efter ett önskemål om en viss försvarseffekt. Man har också utgått ifrån att man skall kunna balansera effekten mellan insatser på personalsidan och insatser på materielsidan. När nu personalsidan rymmer så stora vakanser och är så bekymmersam som faktiskt är förhållandet, skulle man alltså normalt ha fått kompensera detta med att få lägga mera pengar på materielsidan. Det har regeringen inte medgivit, den har indragit besparingarna på personalsidan. Jag tror visserligen inte att full kompensation för bristerna i personal hade kunnat ske, även om pengarna hade överförts till materielsidan, men det hade åtminstone blivit bättre. Och vad jag vill fråga är om man inte alls intresserar sig för problematiken om att upprätthålla den försvarseffekt som man hade bestämt sig för. När jag talade om urholkningen menade jag naturligtvis i första hand den urholkning som har skett jämfört med den tidigare förda försvarspolitiken. Den siffra på mellan 200 och 300 miljoner kronor som myndigheterna har angivit — jag vill inte garantera siffrans exakta storlek — avser endast hur mycket verkligheten har blivit sämre än det i och för sig utomordentligt dåliga 1968 års försvarsbeslut. Det är alltså den siffra som visar underskottet bara i detta beslut. Det är klart att kostaderna för försvaret måste stiga. Det gäller all verksamhet — statlig eller privat — som vill bibehålla ungefär samma effekt, att kostnaderna stiger i ett modernt samhälle. Skillnaden är bara den att försvarets kostnader i allmänhet ökat långsammare än vad kostnaderna i övrigt har gjort, även om man tar med inte bara statliga kostnader utan kostnader över huvud taget. Det är ganska märkligt att konstatera att anslagsnivån för försvaret för det budgetår som vi nu behandlar är lägre än anslagsnivån 1966/67 i fast penningvärde och att den under mellantiden varit väsentligt mycket lägre.

Herr talman! Som framgår av utskottets betänkande är till detta fogade några reservationer, samtliga gjorda av de moderata ledamöterna i utskottet. Det kan kanske se egendomligt ut att alla övriga kunnat enas om försvarshuvudtiteln, som ju omfattar ett belopp på 6,5 miljarder kronor — ja, tar vi med yrkandena på tilläggsstat III blir det t.o.m. 6,8 miljarder. Herr Virgin efterlyste i sitt anförande anledningen till att vi i folkpartiet inte yrkat på högre anslag till försvaret.

Vi har därför avstått från att framföra några ändringsförslag. Inom utskottet har vi dock varit med om vissa justeringar beträffande hemvärnets anslag. Det kommer att medföra, som herr Gustavsson i Eskilstuna nyss sade, bl.a. ökad anskaffning av regnkappor, varigenom alla hemvärnsmän kan utrustas med sådana inom en treårsperiod i stället för under fem år enligt departementschefens förslag. Utskottet förutsätter också att det förbättrade utbildningssystemet skall införas enligt statsmakternas beslut. Om detta skulle kräva ytterligare medelstilldelning, som inte är att hänföra till prisstegring, förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t i första hand medger reservationsmedelsförbrukning under anslaget. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här helt kort har anfört yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan. föreslagit riksdagen att dels medge att Remmene skjutfält och Rinkaby skjutfält fick utvidgas i enlighet med vad som angetts i statsrådsprotokollet, dels till Markförvärv för övningsfält m.m. för budgetåret 1971/72 anvisa ett investeringsanslag av 15 500 000 kronor.

Herr talman! I proposition nr 110, under punkten Markförvärv för övningsfält m.m., har man pekat på att i första hand I 15 i Borås men även I 16 i Halmstad och I 17 i Uddevalla saknar skjutfält av godtagbar omfattning och att den stridsmässiga utbildningen med skarp ammunition varken under grundutbildning eller vid krigsförbandsövningar fyllt militära krav på dessa övningsmoment. De två alternativ som ansetts möjliga för att åstadkomma lämpliga övningsfält är dels en utvidgning av nuvarande Remmene skjutfält vid Herrljunga, dels en förläggning av skjutfältet till Skaraborgs Edsmären ca 15 kilometer från nuvarande fält. Representanter för alla riksdagspartier har yrkat på att riksdagen måtte avslå förslaget om förvärv av mark för utökning av Remmenefältet, och i en flerpartimotion av ledamöter från de fyra största partierna har pekats på den lösning som från såväl civil som militär synpunkt skulle vara lämpligast, dvs. Edsmärenalternativet. Vi menar att den mycket starkt uttalade meningen från kommuner, naturvårdare och de människor som berörs av utbyggnaden i Remmene har så vägande skäl för sig att den presenterade alternativlösningen borde ha kommit i fråga. Den synpunkt som anförts av representanter för kommuner och markägare är att det av planerna tydligt framgår att en framtida utvidgning av skjutfältet planeras. Då kan det inte anses framsynt att starta ett projekt, som redan omedelbart efter utbyggnaden kommer att ha utrymmesbekymmer med hänsyn till närheten av tätbebyggelse. En normal utveckling i Herrljunga liksom i närliggande samhällen hindras. Sociala olägenheter uppstår inte endast för dem som bor i områdets omedelbara närhet. Vi menar i likhet med de lokala företrädarna att ett bifall till Kungl. Maj:ts förslag kommer att följas av ytterligare krav på markförvärv för en fortsatt utbyggnad av Remmenefältet. Departementschefen säger visserligen att militären får godta de inskränkningar i fältets användbarhet, som föranleds av den förordade begränsningen av utvidgningen. Men utskottet avfärdar de farhågorna med att referera till departementschefen, som ”inte räknar med att något beslut under överskådlig tid skall fattas om ytterligare utvidgning av fältet genom tvångsförvärv”. Med detta låter sig utskottet nöja och ger sitt förord för den föreslagna utbyggnaden. När det gäller fältets framtida omfattning ger utskottet inget besked. Förslaget innebär — utöver den preciserade ökningen med 1 000 hektar — en fortsatt utbyggnad medelst frivilliga markförvärv. Kungl. Maj:t ges uppdraget att besluta om tillsättandet av en särskild delegation för att genomföra s.k. frivilliga markförvärv med 2,5 miljoner kronor till sitt förfogande, en summa som överstiger den kostnad som beräknats för nödvändiga flyttningar inom den redan ägda kronparken i Edsmären. Utskottet menar att även efter en utbyggnad i enlighet med förslaget får tätorten Herrljunga anses ligga på betryggande avstånd från övningsområdet. Men den begränsning av tvångsförvärven som sker anger ingen yttersta gräns för det utvidgade området, eftersom utskottet föreslår riksdagen att ge Kungl. Maj:t grönt ljus för departementschefens intentioner i propositionen, där han säger: ”jag anser — — — i likhet med fastighetsnämnden att staten bör förvärva mark även utanför det nu aktuella utvidgningsområdet när sådan mark frivilligt bjuds ut till salu. Härigenom kan övningsförhållandena på sikt ytterligare förbättras Denna ”förbättring” på sikt är vad vi motionärer befarar och vad människorna i de berörda områdena fruktar.

Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till motionen 1237.

Herr talman! Jag vill ta upp en motion som handlar om samma sak som herr Jonsson i Alingsås nyss talade om, nämligen Remmene skjutfält. Vi har också väckt en motion i detta ärende, nr 1274. Det förefaller mig konstigt att herr Jonsson inte läst den. I den motionen yrkas avslag på propositionen 110 vad det gäller just utvidgningen av detta skjutfält. Också vi påvisar i vår motion att alltför starka skäl talar emot att man går med på denna utvidgning. Olycksriskerna är stora. Granater har slagit ned endast cirka 75 meter från Asklanda kvarn och endast ett par hundra meter från stambanan. Var och en kan föreställa sig att skjutning med grövre pjäser med större räckvidd på detta skjutfält skulle kunna få skrämmande konsekvenser. Det är riktigt att den nu föreslagna utbyggnaden är mindre än den som arméchefen begärt. Detta torde kunna förklaras av den starka lokala opinionen mot det ursprungliga förslaget. Uppvaktningar har gjorts och protestuttalanden har antagits. Ortsbefolkningen fruktar, med rätta, att om den nu aktuella utbyggnaden bifalles föreligger risk för att förnyade framställningar kommer att göras och att en ytterligare utbyggnad kan bli ett faktum. Jag vill erinra om att redan nu tvingas cirka 25 personer flytta från sina gårdar. Försvarsutskottet säger, när det avstyrker vår motion liksom den motion herr Jonsson talat för, att departementschefen emellertid inte räknar med — herr Jonsson refererar uttalandet riktigt — att något beslut under överskådlig tid skall fattas om ytterligare utvidgning av fältet genom tvångsförvärv. Däremot skall de militära myndigheterna som det har påpekats, köpa upp så mycket de kan av gårdar som säljs frivilligt. Men, herr talman, det står också något annat i propositionen som utskottet inte velat återge i betänkandet, nämligen att om staten köper allt man kan vid frivilliga försäljningar, så skulle övningsförhållandena på sikt ytterligare förbättras. Vidare säger departementschefen, att det naturligtvis är en klar fördel för markägarna att veta att staten är beredd att köpa om de vill sälja frivilligt. Ja, herr talman, det torde väl bli rätt svårt att få någon annan köpare till en gård som ligger i omedelbar närhet till ett skjutfält beträffande vilket det finns risk att det skall utvidgas. Jag vill med detta yrka bifall till vår motion i dess helhet — den har nummer 1274 — och dessutom till punkten 1 i den motion som herr Jonsson i Alingsås har varit med om att väcka och som har nummer 1237, eftersom denna punkt sammanfaller med vårt yrkande om avslag på förslaget om markförvärv för ytterligare utökning av Remmene skjutfält.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 9, som vi nu behandlar, tas i punkten 18 upp utvidgning av ett annat skjutfält, nämligen Rinkaby skjutfält i Kristianstads län. Anledningen till att förslaget har framlagts är att P 6 i Kristianstad är i starkt behov av mark för sina övningar. Jag instämmer i att regementet för att kunna genomföra sina övningar måste ha ökat utrymme. När det gäller detta förslag har tre olika alternativ varit föremål för utredning. Man har genom det förslag som nu har framlagts, som jag ser det, inte kommit fram till någon fullgod lösning för P 6. Men regementet hamnar i alla fall i en bättre situation än tidigare. Vid sådana här utvidgningar av militära övningsfält uppträder alltid en konfliktsituation mellan de enskilda som berörs och samhällsintresset. Det i propositionen framlagda förslaget berör reellt minst antal människor. Men man kan ändå konstatera att det antal fastigheter som berörs, däribland flera jordbruksfastigheter, kommer att få en stark begränsning i sin verksamhet efter den föreslagna utvidgningen. Enheterna kommer alltså i framtiden inte att vara så lönsamma som tidigare på grund av det vikande underlaget för verksamheten. I hög grad gäller detta också det grusföretag som i dag har sin verksamhet förlagd inom området. Vidare kommer flera bostadsfastigheter i nära anslutning till det framtida övningsfältet sannolikt att bli utsatta för svåra störningar. I det läge som man nu har kommit fram till gäller det, som jag ser det, att ersätta de berörda generöst i ekonomiskt avseende. Det är just med tanke på detta som min medmotionär och jag i motionen 1273 har hävdat att de ekonomiska beräkningarna enligt propositionen inte stämmer överens med de verkliga förhållandena. Vi hade gärna sett att den delegation som skall tillsättas för att ta hand om de aktuella markförvärven inför sitt arbete med detta hade fått nya ekonomiska beräkningar att utgå ifrån. Utskottet säger emellertid i sin skrivning att avsikten just är att nya ekonomiska beräkningar skall göras inför förhandlingarna med markägarna och förutsätter att ett tillfredsställande underlag för värdering skall föreligga, när markförvärven skall genomföras.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

Herr talman! Vi har här hört talesmän för tre olika motioner som har tagit upp frågan om skjutfält. Två har talat om Remmene skjutfält, den tredje har talat om Rinkaby skjutfält. Jag tycker att det föreligger en viss överensstämmelse mellan herr Jonsson i Alingsås och fru Nilsson i Kristianstad i sättet att argumentera: båda erkänner att de vill ha skjutfält, fastän herr Jonsson vill ha skjutfältet beläget på ett annat ställe, medan fru Nilsson har uppehållit sig vid formerna för värdering av marken. Fru Ryding yrkar avslag på förslaget om utökning av Remmenefältet. Jag skulle gärna inför kammaren vilja lämna en redogörelse för hur utskottet har behandlat dessa frågor och motionerna. Jag tar då först upp frågan om utvidgning av Remmenefältet. Det omfattar i dag 800 hektar, mest skog och mossmark. I det här föreliggande förslaget föreslås en utökning av fältet med ca 1 000 hektar i anslutning till övningsfältet. Ett annat övervägt förslag har varit att anordna ett nytt skjutfält på ca 2 000 hektar, till största delen beläget inom en kronopark, Skaraborgs Edsmären, som ligger en mil nordost om Herrljunga. Vi har i utskottet när det gäller dessa skjutfältsfrågor eftersträvat att erhålla en allsidig information. Vi har t.ex. haft uppvaktning av kommunalmän och markägare från Herrljunga, vi har fått föredragningar i ärendet av försvarsdepartementet och försvarsstaben och vi har haft möjlighet att ta del av försvarets fastighetsnämnds handlingar i ärendet. Vi är medvetna om att även den här föreslagna, i förhållande till militära önskemål begränsade utvidgningen av Remmenefältet medför vissa olägenheter för de berörda kommunerna och för dem som bor inom eller i anslutning till utvidgningsområdet. Tyvärr är det mera sällan som lämpligt belägna skjutfält kan utökas utan att några olägenheter uppstår. I likhet med departementschefen förutsätter vi i utskottet att regionala och lokala myndigheter här, som i andra liknande fall, kommer att vidtaga åtgärder för att minska svårigheterna. Vi är medvetna om att I 15 och övriga förband inom Västra Milo måste få förbättrade övningsmöjligheter och tillstyrker därför departementschefens förslag. Men samtidigt har vi också instämt i att Remmenefältet under överskådlig tid inte bör utökas genom tvångsförvärv. Fru Ryding och herr Jonsson i Alingsås citerade ur propositionen. Jag tycker att de borde ha fortsatt ett stycke till, så kanske det för kammaren hade klarare framgått vad de frivilliga förvärven egentligen innebär. Det står också att frivilliga förvärv inte får ske på sådant sätt att fältgränsen på någon punkt kommer närmare Herrljunga samhälle än den punkt på föreliggande utvidgningsförslag som ligger närmast samhället. När det gäller Rinkabyfältet, som ligger nära Åhus samhälle, har vi också informerat oss genom föredragningar och handlingar från försvarets fastighetsnämnd. Där har utretts tre olika alternativ. Det nu framförda förslaget överensstämmer i stort sett med det alternativ som berörda markägare har förordat. Vi anser att det finns ett starkt behov av bättre utbildningsmöjligheter, framför allt för P 6. I fråga om denna utvidgning har värderingsfrågor, främst vad gäller vissa sandförekomster, varit föremål för debatt. Vi har inom utskottet informerats om att nya ekonomiska beräkningar skall göras inför förhandlingarna mellan staten och markägarna, och vi förutsätter att ett tillfredsställande underlag för värdering föreligger, när markförvärven skall genomföras.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
Herr talman! För ordningens skull ber jag att få meddela att om motionen 1237 vinner vid voteringen om kontraproposition så kommer vi att ansluta oss till syftet i motionen 1237 i vad den avser avslag på förslaget om markförvärv för utökning av Remmene skjutfält.

Herr talman! Jag har förut nöjt mig med att instämma i vad fru Nilsson i Kristianstad har sagt. Jag vill emellertid för att det inte skall bli något missförstånd säga några ord med anledning av vad utskottsordföranden anfört. Utskottsordföranden sade här att det föreliggande förslaget överensstämmer i stort med nu berörda markägares förslag. Men det var väl en felsägning. Det överensstämmer i stort med de förslag som gällde de markägare som förut var berörda — alltså förslagen nr 1 och 2. De markägare som nu är berörda har icke kommit med det här förslaget. Det har varit mycket missförstånd på den punkten. Om nu berörda markägare kommit med detta förslag hade vi inte fått den situation som råder beträffande ersättningarna. Det var bara den lilla rättelsen jag ville göra.